Fru talman! Veronica Palm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med Försäkringskassans sena utbetalningar. Jag delar Veronica Palms oro vad gäller Försäkringskassans långa handläggningstider inom vissa ärendeslag. Jag är den första att beklaga detta, och det är en fråga som löpande diskuteras med Försäkringskassans styrelse och dess generaldirektör. Regeringen har i flera steg stärkt Försäkringskassan och gett myndighetens ledning möjlighet att på ett bra sätt genomföra regeringens reformer och myndighetens förändringsarbete. Under 2007 gjorde regeringen en engångsvis satsning om 700 miljoner kronor på Försäkringskassan. Detta gav Försäkringskassan 548 miljoner kronor mer 2008 än vad Socialdemokraterna planerade i sin sista budget. Regeringen föreslår i 2008 års andra tilläggsbudgetproposition samt budgetpropositionen för 2009 att Försäkringskassans anslag ska stärkas med 250 miljoner kronor under 2008 respektive 2009 med anledning av reformerna inom sjukförsäkringsområdet. Detta är mer än vad Försäkringskassan begärt. Vidare kommer regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften 2009 att minska Försäkringskassans kostnader med 36 miljoner kronor årligen. Regeringen har också gett Statskontoret i uppdrag att granska om Försäkringskassan är en fungerande myndighet ur ett medborgarperspektiv. För mig handlar socialförsäkringen i hög grad om rätt ersättning till rätt person, också i rätt tid. Denna regering har gett Försäkringskassan förutsättningar att uppnå detta.

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret. Det som föranledde den här interpellationen är alla de människor som jag och många av oss möter som är oroliga. De är oroliga för förändringar i sjukskrivningsreglerna, om de över huvud taget kommer att ha rätt att få någon ersättning, om deras sjukdom kommer att räknas, om det som de upplever kommer att spela någon roll när de talar med Försäkringskassan, om de kommer att få den hjälp och det stöd att komma tillbaka till arbete som man behöver när man är sjuk och har varit långvarigt sjuk. Till detta kommer en oro som borde vara obefogad. Den oron kan jag ha sympati med. Jag känner också oron kring sjukskrivningsreglerna. Men detta är en oro som borde vara obefogad. Det handlar om att inte ens få de pengar man har rätt till, de pengar som man har ett beslut på, de pengar som borde vara på ens konto den dag man ska betala räkningarna. Det blir en dubbel fråga. Det handlar om alla de människor som i augusti och september inte kunde betala sina räkningar, inte kunde göra rätt för sig som man naturligtvis vill. Framför allt handlar det om unga föräldrar som inte hade fått sin föräldrapenning och pensionärer som inte hade fått sitt bostadstillägg i tid. Det är människor som är sköra och som inte är vana vid den här situationen. Jag har kritiserat sjukskrivningsreglerna tidigare. Det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna har varit djupt kritiska mot dem och röstat emot dem. Men jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Om man inför nya regler som gör det svårare för människor att få den ersättning som de behöver, som har snäva tidsgränser och är ensidigt riktade mot individen, vore det inte än viktigare att då se till att de som har rätt att få sina pengar får dem och får dem i tid? Det är slarv i behandlingen av och införandet av de nya sjukskrivningsreglerna. Många av de följder som kommer har vi inte sett än, som vad som händer med de som blir utförsäkrade. Men man borde ha resurser nog på Försäkringskassan - det är bra att man tillskjuter extra medel nu - att kunna lugna de människor som ändå har rätt till sin ersättning. Det gör mig lite orolig. Jag vill ställa frågan till socialförsäkringsministern: Borde det inte utifrån ditt perspektiv vara än viktigare att pengarna som ska betalas ut betalas ut i tid?

Fru talman! Jag vill också tacka ministern för svaret. Försäkringskassan är en organisation som är under ombyggnad, kan man säga. Man förändrar organisationen väldigt kraftigt. Samtidigt bygger man om och möblerar om, och det gör man för att man fått reformkrav från riksdagen. Den här kammaren har fattat en hel del beslut om förändringar i de regler som Försäkringskassan ska tillämpa. Ekonomin kan man också titta på. Försäkringskassan har kanske fått 10 miljoner mer, men man ska ha i åtanke att under de senaste två åren har personalstyrkan på Försäkringskassan minskat med drygt 3 000 anställda. Det lämnar också sina spår. De här kraven som riksdagen genom nya lagar och förändringar ställer på Försäkringskassan kräver samtidigt att de 13 900 anställda som är kvar ska internutbildas. Det måste också till. Dessutom besöker 2 000 medborgare, dem som Försäkringskassan egentligen finns till för, Försäkringskassan varje dag. Dessas behov ska också tillgodoses. Det handlar alltså om väldigt omfattande förändringar, och därför är jag inte förvånad över att det som händer händer. En organisation som ska omorganiseras och som tappar 3 000 anställda, som ska internutbilda för de nya krav som ställs på myndigheten och som dessutom ska hantera 2 000 människor om dagen i konkreta besök - det säger sig självt att det är näst intill omöjliga krav man ställer på organisationen. Därför händer sådant som hände under sommaren: att småbarnsföräldrar inte fick föräldrapenning och därför inte kunde köpa mat till sina barn. Pensionärer vände sig till socialkontoret och kyrkan för att kunna klara sitt uppehälle. Detta har varit oerhört svårt för många under sommaren. Riksdagsmajoriteten har fattat beslut om att man ska kräva ränta från dem som får mer pengar än vad de är berättigade till utbetalda av Försäkringskassan. De ska betala tillbaka pengarna med ränta. Jag har en fråga till statsrådet: Skulle det inte vara på sin plats att de som under sommaren har tvingats ta lån hos banken för att klara sitt uppehälle faktiskt får ränta tillbaka? Det skulle jag vilja ha ett svar på.
Fru talman! Vi är helt överens om att det är oacceptabelt att man får vänta på utbetalningarna. Men när jag tittar på hur väntetiderna har sett ut några år tillbaka ser jag att det är bättre i dag än det var 2005. Vi kan titta på handläggning av sjukpenning inom 30 dagar. År 2005 var det 71 procent som fick det inom 30 dagar. År 2007 låg det ännu högre, och i dag är det 72 procent. I dag är det alltså lika korta eller långa handläggningstider som det var när ni satt i regeringen 2005, trots att man gjort en omorganisation och trots att man gjort reformer. Jag förstår därför inte kritiken. Jag tycker att det här är oacceptabelt. Tyckte ni att det var oacceptabelt 2005 när 71 procent handlades inom 30 dagar? Tittar jag på föräldrapenningen 2005 ser jag att 82 procent fick den inom 30 dagar. Nu är det 81 procent, så vi ligger ungefär lika där också. Jag tycker dock inte att detta är acceptabelt. Tyckte ni att handläggningstiderna var acceptabla 2005? Jag har ständiga kontakter med Försäkringskassan, generaldirektören och dess styrelse. Senast i torsdags hade vi ett möte där jag också påtalade vikten av att detta är Försäkringskassans kärnuppgifter. Jag vet också att vi har gett Försäkringskassan ungefär 548 miljoner kronor mer än vad Socialdemokraterna tyckte att Försäkringskassan skulle ha i sin budget. Dessutom är det faktiskt styrelsen som har bestämt hur personalsituationen ska se ut. Vi har alltså gett mer pengar än vad Socialdemokraterna gjorde i sin budget, och Försäkringskassan har själv bestämt hur personalsituationen ska se ut. De har också sagt att det som skedde under sommaren var olyckligt. Om vi tittar på bottennoteringen - det kan vi kalla det, det var inte acceptabelt i sommar - ser vi att folk fick vänta väldigt länge. Jag tycker att det är oansvarigt. Att inte få sina pengar ger en dålig tillit till Försäkringskassan. Men nu ser vi att vi är uppe i nivå med, och i många siffror över, det som Socialdemokraterna hade i sin budget 2005. Jag tycker alltså att det kunde vara på sin plats att ta med också det i diskussionerna. Jag har ständig kontakt med Försäkringskassan, jag vet att deras personal arbetar väldigt hårt, och jag vet att man också fått vänta väldigt länge i callcenter på service. Men den senaste medelväntetiden är två minuter. Jag tycker att vi ska ge Försäkringskassan all kredit för det hårda arbete som de har bedrivit sedan i somras. De säger själva att det var olyckligt med sommarplaneringen under semestertiderna. Men mer pengar har de fått, och siffrorna är desamma som under Socialdemokraternas tid - i många fall bättre.
Fru talman! Detta är viktigt, och jag vill än en gång betona att vi är överens om att en av Försäkringskassans kärnuppgifter är att se till att de människor som är berättigade till ersättning också ska få den. Men det som har hänt under det senaste året är att Försäkringskassan har fått massor av nya uppgifter - detta i en tid när man genomför den största omorganisation som någon myndighet i Sverige någonsin har gjort, vågar jag nästan säga. Jag tycker att det är bra att man framför allt fokuserar på att möta människor snabbt och att få ut pengarna snabbt, men det finns också en del där man tar hand om människor som har det tuffast att komma tillbaka, det vill säga en satsning på rehabilitering. Rätt prioriteringar och bra att man gör en omorganisation, men samtidigt som detta sker införs en jämställdhetsbonus som ger pengar senare, är svår och krånglig att förklara för föräldrarna och som är svår att handlägga. Vi har vårdnadsbidraget som tack och lov inte speciellt många har utnyttjat men där det ändå krävs av Försäkringskassan att de ger information om hur man kan få vårdnadsbidraget, trots att det är kommunalt. Vi har de nya sjukskrivningsreglerna som är omöjliga att förklara på ett enkelt sätt för människor som berörs av dem. Inte nog med att reglerna är dåliga, de är också fruktansvärt krångliga med massor av undantag. Vid sidan av detta har vi en kontroll av tillfällig föräldrapenning, där man kräver nya intyg från skolan, skolbarnsomsorgen eller förskolan. Detta har också ökat administrationen på Försäkringskassan. Detta är nya uppgifter som så klart gör att Försäkringskassan får ett tuffare uppdrag samtidigt som man genomgår en omorganisation. Pengarna till den enskilde är viktiga, inte bara symboliskt utan också för att det handlar om att kunna betala sina räkningar, att inte stå i skuld, att inte behöva ligga efter med dagisavgiften. Men det är också viktigt för att ha en legitimitet i hela socialförsäkringssystemet. Det är glädjande att socialförsäkringsministern är så tydlig med att vi inte ska lägga skulden på Försäkringskassan, att Försäkringskassan som myndighet har ett uppdrag som är viktigt och att det är vi som politiker som beslutar om vilka ramar de får. Det här var under sommaren, och det var säkert som ministern säger en del problem i semesterplaneringen. Men jag vill inte tro att det är så enkelt att dessa djupa hack i utbetalningsstatistiken bara kan bero på sommarproblem och semesterplanering när det inträffar direkt efter en vår och direkt efter det halvårsskifte då man införde stora nya förändringar i sjukskrivningsreglerna som sög kraft ur organisationen. De var tvungna att utbilda sig, att lära sig ett nytt datasystem, att helt enkelt kunna administrera den politik som den här kammaren har beslutat om. Vi inför nu nya regler som ger människor som har sjukersättning ökade möjligheter att gå vidare in i arbete med en steglös avräkning. Det tycker vi är bra båda två, och vi hoppas att många människor ska ta möjligheten att komma tillbaka till arbete. På vilket sätt kan ministern säkerställa att den här nya pålagan på Försäkringskassan inte också kommer att leda till julplaneringsproblem med utbetalningarna, för det är ett nytt åtagande och det kommer samtidigt som det blir semestertider. Hur kommer vi att kunna säkerställa att människor också i juletid får de ersättningar som de är berättigade till?
Fru talman! Jag kan konstatera att jag inte har fått svar på min fråga, men jag kan ju ställa den en gång till. Nu när myndigheten ska få pengar, är människorna inte värda att få ränta utbetald utöver det som de är berättigade till? Kan inte de människor som i somras inte fick betalt utan var tvungna att låna pengar få kompensation för det som staten inte kunde leva upp till? Det hoppas jag att ministern svarar på. Sedan kan jag tänka mig att bemöta det ministern sade om statistiken. Statistiken, fru talman, är ungefär som hår. Man kan liksom klippa, förlänga och frisera lite grann. Så är det med statistiken, ungefär som med håret. Man kan klippa statistik rakt av och säga att 2005 var det så här många och 2007 var det så många som fick sjukpenning. Då får man också ta hänsyn till att ohälsotalen sedan 2003 stadigt minskat. Det innebär att det 2005 var fler personer som hade behov av att nyttja tjänster hos Försäkringskassan. Behovet var mer omfattande, vilket innebär att belastningen på Försäkringskassan var högre då än den är i dag. Ohälsotalen var alltså mycket högre än vad de är i dag. Därmed var belastningen på Försäkringskassan när det gällde att få ut utbetalningarna i tid högre än i den är i dag. Jag hoppas få svar på frågan.
Fru talman! Jag litar i alla fall på Försäkringskassans statistik. Det är den som jag har framför mig. Jag kan bara instämma i att 2005 var det otroligt många sjuka. Det har aldrig funnits, vare sig i Sverige eller i Europa, så många sjuka, och ingenting gjordes. Socialdemokraterna tillsatte en utredning, och det är analysen i den som vi bygger den sjukförsäkringsreform på som vi presenterar. Vi tyckte inte att människor skulle få gå i långa passiva sjukskrivningar utan att få hjälp och stöd i tid. Det är ju er utredning och analys som vi bygger vårt förslag på. Ni har aldrig lyckats förklara för mig varför ni inte litar på er egen utredning som ni tillsatte tvärtemot riksdagens beslut. Vi är alltså uppe i samma nivå just nu trots alla reformer. I handläggningstider är vi till och med förbi där ni var 2005. Men det ni gjorde som jag inte kan förstå - förklara gärna detta för mig - var att när omorganisationen till Försäkringskassan beslutades i denna riksdag lades Riksförsäkringsverket ned som tillsynsmyndighet över Försäkringskassan, och det fanns ingen oberoende tillsynsenhet. Jag vet inte om ni glömde bort detta. Nu har jag tillsatt en utredning som har kommit fram till att vi behöver en oberoende, stark tillsyn över socialförsäkringarna vad gäller effektivitet och rättssäkerhet. Men en sådan tillsyn har ni inte utövat en enda gång. Ni lade ned Riksförsäkringsverket och gjorde en ny stor myndighet, gav den myndigheten fullt eget ansvar och en styrelse med fullt eget ansvar, så vi får bara gå in och styra med budget, regleringsbrev och uppdrag att utvärdera. Det är det enda någon av oss kan styra Försäkringskassan med. Sedan kan vi populistiskt tycka vad vi vill. Det jag vill säga är att den här tillsynsfunktionen, som har varit ute på remiss och som jag hoppas att snart kunna presentera, ju är nödvändig för att skapa en rättssäkerhet och en effektivitet. Försäkringskassan har gjort en väldigt bra internkontroll. Men det är inte så bra att utöva kontroll över sin egen myndighet. Många reformer har genomförts. Det är vi helt överens om. Mycket har hänt. Det borde ha hänt långt innan, men nu äntligen händer det att vi levererar en aktiv sjukskrivningsprocess och också låter dem som är förtidspensionerade och inte fick komma tillbaka tidigare nu få den möjligheten. Jag hoppas att Socialdemokraterna tar bort sin skrivning om att det är ett tillfälligt försök eller projekt som ska utvärderas. Jag säger åtminstone att vi lovar att aldrig ompröva rätten till sjukersättning för denna grupp. Detta har ju Försäkringskassan klarat av genom att man förutom att man har fått extra pengar från tillfälliga föräldrapenningen och intyget - man har fått pengar för det - har fått 548 miljoner kronor mer än ni sade att de skulle ha i sin budget. De har klarat reformerna. De har klarat att driva igenom detta tack vare att de har fått mer pengar och resurser. Vi är alltså uppe i samma nivå som ni var 2005. Jag tycker att det är helt anmärkningsvärt. Det är fantastiskt av Försäkringskassan att klara upp detta. Vi kommer nu att skapa en tillsynsmyndighet, som har utretts, för att säkerställa rättssäkerhet och tillgänglighet. Det är inte rätt att människor ska behöva vänta på pengar. Jag var inte nöjd med de procent ni hade under er tid. Jag är inte nöjd med de procent vi har under vår tid heller.

Fru talman! Jag vill i det sista inlägget tacka statsrådet för att hon har kommit hit och för att vi har haft den här viktiga diskussionen om Försäkringskassans legitimitet och kärnuppdrag, att se till att de som är berättigade till en ersättning också får den utbetald i tid. Vi möter människor varje dag, i telefon, genom mejl och också live, öga mot öga, som är oroliga. De är oroliga för sin rätt till ersättning, om det kommer att finnas en sjukförsäkring när de kanske behöver den. Det är en annan diskussion, men den oron möter vi. Vi möter oron för om man ska få pengar, oron för att nu anmäler jag mig sjuk, kommer jag att kunna betala mina räkningar i slutet av den här månaden? Detta minskar legitimiteten både för sjukförsäkringssystemet och socialförsäkringarna som helhet och som struktur för ett samhälle där vi säger att vi löser de här viktiga sakerna om inkomstbortfall vid frånvaro från arbetet tillsammans. Men det skapar också en brist på legitimitet för Försäkringskassan. Därför är det så viktigt att vi tar det här ansvaret. Jag vill återigen tacka för diskussionen. Socialförsäkringarna är för viktiga för att bara tas i korta debatter och i återkommande propositioner. Det behövs ett samlat grepp. Jag vet att det i budgetpropositionen nu finns en skrivning om att tillsätta en parlamentarisk socialförsäkringsutredning. Det gläder mig mycket. Jag vill med en drucken papegojas envishet upprepa att jag hoppas att regeringen tillsätter den så att vi får möjlighet att diskutera alla socialförsäkringsfrågorna i ett bredare perspektiv.
Fru talman! Vi är överens om att det inte är acceptabelt att behöva vänta på sin ersättning. Det tillhör Försäkringskassans kärnuppgifter. Då gäller det också att se till att Försäkringskassan får resurser för detta. Det har regeringen tillsett genom att ge 700 miljoner kronor i tilläggsbudgeten för 2007-2008, och nu får Försäkringskassan ännu mer pengar. Försäkringskassan får till och med mer pengar än vad man har begärt. Det kan också vara på sin plats att notera. Jag har full tilltro till att Försäkringskassan och dess styrelse kan åstadkomma en bra service och tillgänglighet, men jag tror också att tillsynsmyndigheten är viktig. Det ska vara så enkelt att om jag är sjuk och inte har någon arbetsförmåga ska jag vara fullständigt trygg med att jag ska få sjukpenning, sjukersättning eller genom handlingsplan och samverkan med Arbetsförmedlingen möjlighet att komma in i olika typer av projekt och aktiviteter. Om jag är sjuk och inte kan arbeta ska jag ha min sjukpenning. Det kan alla känna sig trygga med. Det är lite märkligt att Veronica Palm säger att hon med en papegojas envishet upprepar behovet av en socialförsäkringsutredning. Det beslutades 2005 i denna kammare. Socialdemokraterna gick emot riksdagens beslut. För det blev ni KU-anmälda. Jag kommer inte ihåg om ni blev fällda, men ni blev anmälda för att ni inte gjorde vad riksdagen begärde, nämligen en parlamentarisk utredning. Ni tillsatte i stället en enmansutredare som lämnade över en utredning till mig. Det är på analysen i den utredningen som vi bygger en aktiv sjukförsäkringsreform för att människor inte ska lämnas åt sitt öde.